Herr talman! Jag tycker att detta inlägg av herr Olhede var av stort intresse. Den nyanserade bild han skisserade av företagare av olika typ tycker jag är värdefull. Men jag hoppas att herr Olhede samtidigt ger mig det erkännandet att jag inte har målat företgarna på den ena delen av arbetsmarknaden helt i vitt och dem på andra delen helt i svart; det är faktiskt något blandat. Vad jag ville ha sagt med mitt anförande är att man på den statliga sektorn inte har någon rätt att slå sig för sitt bröst och rikta alla angreppen mot den privata sidan. Man har inte rätt att göra detta när det finns så väsentliga brister på det offentliga området, där man ändå har möjlighet att besluta att gå vidare på ett sätt som man egentligen inte i samma utsträckning haft på den privata sidan. Om vi är ense på den punkten behöver vi inte fortsätta denna diskussion. »att riksdagen i skrivelse till regeringen anhåller om utredning och förslag om lag, som enligt i motionen anförda synpunkter förhindrar giltigheten av bestämmelser av typen paragraf

Herr talman! I debatten om arbetsdemokratin har paracraf 32 | Are sdgivareföreningens stadgar spelat en stor roll. Det har den också gjort här i dag under föregående nunkt M 5 cå an diskuteras paragraf 3 i statsjänstemannalagen och motsvarande paragraf 2 i kommunaltjänstemannalagen, trots att de på sätt och vis innebär en ännu starkare begränsning av arbetstagarnas rättigheter. Inom det parti som har regeringsansvaret skriar man ofta om paragraf 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar, men paragraf 3 i statstjänstemannalagen, som man genom sitt politiska inflytande har haft möjlighet att göra någonting åt, har man varit mera tyst om. Redan när den nya lagen om statstjänstemännens förhandlingsrätt antogs 1965, förelåg förslag från bl.a. folkpartihåll om utvidgning av det avtalsbara området för de anställda. Majoriteten i det sammansatta konstitutionsoch andra lagutskott som behandlade ärendet tillstyrkte motionerna. Dvs. man föreslog att till det avtalsbara området också skulle föras frågan om arbetstidens förläggning och om rätt till annan ledighet än semester.

Så sent som i våras fördes här i kammaren en debatt i den frågan mellan fru Nettelbrandt och statsrådet Löfberg. Enligt vår syn på arbetsdemokratin, som här tidigare utvecklats av talare från folkpartiet, är paragraf 3 i statstjänstemannalagen, liksom paragraf 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar, förlegad och bör omarbetas. Ett sådant arbete pågår nu. I våras, i samband med behandlingen av arbetstidslagstiftningen, uttalade sig riksdagen för en delreform som just gällde arbetstiden. Nu har riksdagen fått ett sådant delförslag, vilket i och för sig är bra. I ett par motioner vill man emellertid gå ännu längre och medge förhandlingsrätt inte bara beträffande arbetstidens förläggning utan också när det gäller annan ledighet än semester. I en reservation till andra lagutskottets utlåtande föreslås att riksdagen redan nu beslutar i enlighet med motionerna. Jag tror inte att vare sig motionärerna eller reservanterna vill påstå att detta är någon stor fråga, men det är en vtterligare förbättring som kan genomföras redan nu utan att avvakta den vidare utredning som kanske är nödvändig när det gäller övriga delar av paragraf 3. Redan nu har man rätt att förhandla om ersättningen vid annan ledighet än semester. Därmed avses ledighet vid utbildning, vid barnsbörd, för att utöva politiska eller fackliga uppdrag och för enskilda angelägenheter som t.ex. flyttning, anhörigs dop eller begravning. Man får alltså förhandla om ersättningen vid dessa tlilfällen, men man får inte träffa avtal om rätten till ledighet. Däremot får man öÖöverlägga. servanternas förslag är alltså inte av genomgripande art, men den är inte heller obetydlig. En förhandlingsrätt skulle innebära en förbättring av de anställdas ställning. Bland annat skulle naturligtvis skapas ett ändrat psykologiskt klimat, vilket kan vara nog så väsentligt. Avtalsverket har inte precis gjort sig känt som världsmästare i Psykologi. Jag vet att de som förhandlar respektive överlägger om dessa tråcor nå tjänstemannasidan skulle uppfatta en utvidgning av förhandlingsrätten som en klar förbättring. Det finns ingen anledning att anta att inte detsamma skulle gälla övriga arbetstagarorganisationer. Det är föga förvånande, eftersom t.ex. TCO redan i sitt remissyttrande 1965 krävde förhandlingsrätt på detta område. För staten bör ett sådant tillmötesgående vara naturligt och möjligt att genomföra utan vidare utredning. För ett beslut nu talar också att de två frågorna om arbetstidens förläggning och rätt till annan ledighet än semester hittills behandlats som sammanhängande; det var majoriteten och minoriteten i utskottet ense om 1965. I den socialdemokratiska reservationen, som vann riksdagens bifall, säger man i fråga om rätt till annan ledignet än semester: »Vad utskottet sålunda anfört gäller i huvudsak även rätten till annan ledighet än semester. Förbudet mot avtal i detta avseende är närmast att se som en konsekvens av avtalsförbudet rörande = arbetstidens förläggning.> Man ser alltså frågorna som ett paket. I linje med detta uttalande borde man kunna enas om att nu göra den ytterligare utvidgning av avtalsrätten som föreslås i motionerna och reservationen. Jag skulle vilja fråga utskottets majoritet: Varför vill ni i: te så med »å detta nu? Vilka komplikationer eller svårigheter är det som har gjort att utskottet avstyrker ändringsförslaget? Det har tvistats här tidigare en del om vem som driver på när det gäller företagsdemokratins utveckling. Det ärende vi nu behandlar rör naturligtvis inte någon huvudfråga. Men även ställningstaganden i detaljfrågor kan vara symtom på en allmän inställning.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

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 164, som behandlas i andra lagutskottets förevarande utlåtande nr 88, föreslås att statsoch kommunaltjänstemännen skall få avtalsrätt när det gäller arbetstidens förläggning. Däremot skall enligt propositionen rätt till annan ledighet än semester fortfarande vara en fråga, som statsoch kommunaltjänstemän inte får sluta avtal om. Jag har reagerat mot den begränsningen och motionerat om att den skall tas bort. Sammanlagt har tre motioner väckts i anslutning till propositionen, och i samtliga har föreslagits en vidgning av det avtalsbara området, så att detta skall omfatta inte bara arbetstidens förläggning utan även rätt till annan ledighet än semester. Motionernas förslag biträdes i den till utskottets utlåtande fogade reservationen, men utskottets socialdemokratiska ledamöter har inte velat gå så långt utan vill vänta på att förhandlingsutredningen eventuellt skall framlägga förslag i samma riktning, något som vi i dag inte vet någonting om. Jag kan inte förstå denna rädsla för en liten vidgning av det avtalsbara området. Det kommer helt säkert inte att hända något allvarligt, om statsoch kommunaltjänstemännen får denna vidgade avtalsrätt. Sådan rätt har man redan på den privata sektorn, och det forde vara omöjligt att påvisa några negativa konsekvenser av det. Tvärtom tror jag det kan vara bra att ha denna förhandlingsmöjlighet även i de frågorna, särskilt som frågan om rätt till annan ledighet än semester kan aktualiseras i samband med diskussionen om arbetstidens förläggning. Med hänsyn till att dessa frågor är avtalsbara inom den privata sektorn har jag svårt att förstå varför man på det offentliga området har en så negativ intällning när det gäller statsoch kommunalanställda i detta avseende. Jag tror inte att det finns någon anledning att misstro de statsoch kommunalanställda — tjänstemännens = förhandlare. De kan nog bära det ansvar som den vidgade avtalsrätten medför. Det har ju gått så långt att man på statligt håll nu förhandlar med personer, som avtjänar fängelsestraff, angående förmåner vid fängelsevistelse.

Jag vill understryka uttalandet i reservationen, att den föreslagna utvidgningen av förhandlingsrätten i praktiken endast innebär en mindre justering, som bör kunna vidtas utan att förhandlingsutredningens arbete avvaktas. Jag tycker verkligen att man bör kunna göra denna mindre justering och därmed ge statsoch kommunalanställda tjänstemän förhandlingsrätt även i de i reservationen angivna frågorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till re

Herr talman! Vänsterpartiet kom munisterna väckte under den allmänna motionstiden i år några motioner som berör frågan om makt för de anställda. Den ena avsåg 8 32 i SAF:s stadgar, som herr Hermansson nyss berört i debatten om bla. föregående ärende, och den andra gäller 3 8 statstjänstemannalagen, som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 88. Frågan om makt för de anställda har givetvis i högsta grad aktualitet också för de i statlig tjänst verksamma. I nämnda utskottsutlåtande behandlas också proposition nr 164. Med denna proposition har man via förhandlingsutredningens promemoria av den 25 juni i år föreslagit viss prövning av frågan om avtalsbarhet beträffande arbetstidens förläggning. Det står klart utsagt i propositionen vad förhandlingsutredningen har framhållit, att förslaget inte innebär någon ändring i gällande ordning avseende den fördelning av arbetet mellan olika arbetstagare som sker genom upprättande av tjänstgöringslistor eller dylikt.

Vi är inte överens i denna bedömning utan fasthåller vid vårt yrkande i motionen. Beträffande försöksverksamheten i de statliga aktiebolagen om en fördjupad företagsdemokrati skriver vi i motionen att det är en lovvärd föresats att de statliga aktiebola gen bör utgöra föredömen för näringslivet som helhet. Därför vore det, herr talman, verkligen en god början att utan uppskov avlägsna ur statstjänstemannalagen just 3 §, alltså motsvarigheten till § 32 i SAF:s stadgar. Skillnaden är att när det gäller statstjänstemannalagen kan ändringen göras av riksdagen och med omedelbar verkan. Detta vore föredömligt från samhällets sida, och orimligheten av att längre bibehålla denna paragraf framstår i dag helt klar. Den samlade borgerliga reservationen i utskottets utlåtande är enligt vår uppfattning en halvmesyr. Om man är välvillig kan man kanske i sin karakteristik säga att det är en litet mindre halvmesyr än propositionen 164. Man trycker också i reservationens skrivning mycket starkt på att man inte är beredd att tillstyrka vår motion, dvs. att helt slopa 3 § och verkligen ge de anställda den makt som borde tillkomma dem. Herr talman! Med vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till motionsparet I: 61 och II: 74.

Herr talman! Den fråga som behandlas i detta utlåtande är ingen nyhet för kammarens ledamöter. Herr Romanus har redan sagt att när lagen om de offentligtanställda —tjänstemännens = förhandlingsrätt behandlades 1965 fördes en ingående debatt om avtalsbarhet eller icke avtalsbarhet beträffande arbetstidens förläggning. Anledningen till att kammarens ledamöter då inte ville vara med om förhandlingsrätten var helt enkelt att man ville vinna viss erfarenhet av den nya lagstiftning som det faktiskt rörde sig om. I samband med propositionen om ny arbetstidslag som behandlades i början av detta år väcktes också motioner, vari föreslogs förhandlingsrätt i denna fråga för statsoch kommunalanställda tjänstemän. Motionerna behandlades även då i andra lagutskottet, och utskottet ställde sig positivt till dem. Man räknade emellertid med att förhandlingsutredningen som fått i uppdrag att behandla denna fråga skulle kunna lägga fram förslag ganska snart, och så har ju även skett. Förhandlingsutredningen har utarbetat ett förslag som lagts till grund för Kungl. Maj:ts proposition och som andra Jlagutskottets majoritet tillstyrkt. Förslaget innebär, som redan har framhållits, att avtal får träffas om sådana allmänna spörsmål som arbetsoch viloperiodernas längd, antalet arbetspass under en arbetsperiod och antalet fridagar per år. Den indivduella fördelning av arbetet mellan olika arbetstagare som sker genom upprättande av tjänstgöringslistor e.d. får man däremot inte träffa avtal om och inte heller om sådan ledighet som anges i reservationen. Nu ingår det i förhandlingsutredningens arbete att fortsätta att penetrera dessa problem; frågan om avtalsbara och icke avtalsbara områden kommer utredningen alltså att ta upp. Det är också med hänsyn till ett väntat utredningsförslag som vi inom utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna. I detta hus är det ju vanligt att man avvaktar resultatet av en pågående utredning — man springer inte i förväg och fattar beslut i frågor som är under utredning. Jag tror inte att denna fråga är så brådskande att vi inte kan avvakta utredningens förslag. Herr Romanus har redan sagt att detta är en liten fråga, och jag instämmer gärna i det. Jag anser att problemet inte skall överskattas, ty de frågor som man inte får träffa avtal om, ifall riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag, kommer man liksom hittills att ha överläggningar om. Personalen saknar ingalunda inflytande utan kan påverka också dessa frågor, och min erfarenhet säger mig att i regel kommer man överens, även om det inte sker i kollektivavtalets form. Man har överlagt i frågorna och tagit hänsyn till varandras synpunkter, som man brukar göra. Man har fastlagt arbetstider och timlistor i bästa samförstånd. Detsamma torde också gälla tjänstledighet i olika sammanhang. Herr Åkerlind har givit sken av att det kanske skulle vara åtskilligt bättre i de privata företagen. Jag är inte så säker på det. Jag tror att det är lika lätt att få tjänstledighet i de statliga företagen som det kan vara i de privata. Herr Åkerlind påstod också att det inte skulle uppstå några svårigheter om motionärerna nu fick som de önskar. Jag vill gärna tro det, därför att de fackliga organisationerna har en sådan inställning att de inte önskar träffa sådana avtal som skulle förhindra att man ger en effektiv sjukvård, driver ett trafikföretag eller lämnar annan kommunal service ungefär så som man nu gör. Verksamheten skulle med andra ord fungera på ett normalt sätt även i fortsättningen. Men det kanske kan erinras om att en del myndigheter som hörts i ärendet varit en smula tveksamma inför detta förslag, även om det i stort sett har godtagits i remissyttrandena. Jag tror inte att vi behöver ha så särskilt dåligt samvete, om vi nu avvaktar utredningens förslag i denna fråga. Därmed omyndigförklarar man nog inte de fackliga organisationerna. Andra lagutskottet har inte tagit ställning i själva sakfrågan. Vi har bara sagt att vi bör avvakta utredningens förslag. Kanske saken inte är så okomplicerad som man här velat göra gällande. I motionen från vänsterpartiet kommunisterna som väcktes vid riksdagens början vill man gå litet längre än som sker i reservationen. Man vill slopa hela 3 8 i tjänstemannalagen. Men då kommer man in på frågor som berör andra viktiga områden, t.ex. tjänstemännens ämbetsmannaansvar. Jag tror inte att det är praktiskt möjligt att avskaffa hela denna paragraf och införa fullständig avtalsfrihet. Här är det nog absolut nödvändigt att avvakta förslag från utredningen, som ju sysslar med statstjänstemannalagen i dess helhet. Med hänvisning till detta har utskottet inte velat ta ställning i just denna fråga.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

Herr talman! Under en tidigare frågas behandling här i kammaren i dag sades det från socialdemokratiskt håll att de borgerliga ville ha så många utredningar. Då har ni väl möjligheten att avlyfta en börda från en utredning genom att rösta på den borgerliga reservationen, som går ut på att utesluta frågan om rätt till ledighet från arbete från förhandlingsutredningen. Vi anser inte att den frågan är så invecklad att den speciellt behöver utredas. Inom den privata sektorn finns ju redan möjligheten till förhandlingsrätt för de anställda. Herr Fredriksson sade att han inte tror att det är så mycket bättre ordnat där. Men han kan väl ändå inte förneka att denna avtalsrätt finns på den privata sektorn och att den utnyttjas mycket flitigt genom de bestämmelser som är införda i avtalet.

Herr talman! Det är nog inte särskilt fruktbart att fortsätta sakdebatien i denna fråga; det är inte så mycket som skiljer reservanterna från majoriteten i utskottet. Vi vill att utredningen skall få slutföra sitt arbete — jag förmodar att man är ett gott stycke på väg. Herr Åkerlind sade att de borgerliga i debatten tidigare i dag hade kritiserats för att vilja ha så mycket utredningar. Om herr Åkerlind inte har observerat det, vill jag tala om att det nu inte är fråga om någon ny utredning, det finns redan en utredning, och den håller på med sitt arbete och bör få fortsätta med det. Det har sagts att man inom det privata näringslivet har denna förhandlingsrätt, och det är naturligtvis riktigt. Men i verkligheten är det nog så att frågor som uppkommer i samband med att turlistor upprättas och tjänstledighet beviljas alltid avgörs av arbetsgivaren själv, även om överlägg ningar tas upp med representanter för personalen i likhet med vad som sker inom den offentliga sektorn. Herr Romanus efterlyste skillnaden mellan avtalsförhandlingar och Ööverläggningar. Skall jag verkligen behöva upplysa herr Romanus om dessa skillnader? Vid avtalsförhandlingar träffas centrala avtal och man uppgör vissa regler som vidare skall tolkas, ofta av de lokala parterna. Överläggningar innebär att man resonerar och så långt möjligt tar hänsyn till varandras synpunkter. Men allt detta innebär til syvende og sidst att det är arbetsgivaren som beslutar. Jag tror inte att denna fråga är av sådan betydelse att det spelar någon större roll om vi avvaktar utredningsresultatet. Jag upprepar mitt tidigare yrkande om bifall till utskottets hemställan, som «överensstämmer med Kungl. Maj:ts proposition i ärendet.

Herr talman! Herr Fredriksson talar om »överläggningar> inom den privata sektorn, men om han studerar avtalen finner han att de flesta innehåller bestämmelser om rätt till annan ledighet än semester just inom den privata sektorn. Herr Fredriksson sade också att den socialdemokratiska majoriteten i utskottet inte vill ha en ny utredning, och det är alldeles riktigt. Men de borgerliga reservanterna vill gå ännu längre och lätta bördan för den utredning som redan arbetar med dessa frågor.
Herr talman! Det var bara ett litet missförstånd som jag är angelägen att få rätta till. Det var inte så, herr Fredriksson, att jag efterlyste skillnaden mellan avtal och överläggningar. Vad jag sade var, att herr Fredriksson talar som om det inte funnes någon skillnad, när han säger att det är till räckligt med överläggningar på denna punkt. Jag anser däremot att det föreligger en skillnad och att detta är ett skäl att bifalla reservationen, vars förslag skulle ge de anställda en vidgad avtalsrätt. För övrigt måste jag notera att herr Fredriksson inte heller i sitt senaste inlägg gav något enda skäl i sak för att man inte skulle kunna bifalla reservationen. Han påstod inte heller att bifall till reservationen skulle medföra någon särskild nackdel; han sade bara åter att saken är under utredning. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Fru Bergman har frågat mig om jag är beredd att upphäva utförsäkringen för handikappade elever från Folke Bernadottehemmet eller annan utomlänsskola eller på annat sätt garantera dem fulla sjukförsäkringsförmåner. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen redovisades ingående överväganden i denna fråga. Där uttalades att den föreslagna utvidgningen av försäkringsskyddet torde medföra en tillfredsställande lösning för det stora flertalet fall. Det förutsågs emellertid fall då man trots förstärkningen av skyddet skulle få stötande sociala effekter av utförsäkringsreglerna. Det förutsattes dock att sjukvårdshuvudmännen skulle medge avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse i sådana fall. Huvudmannaorganisationernas re presentanter hade också förklarat sig införstådda med detta under de överläggningar som föregick reformen. Svenska landstingsförbundet har den 18 september 1970 sänt ut ett cirkulär till landstingen avseende elever vid Folke Bernadottehemmet. Detta hem är som bekant en avdelning av den medicinska barnkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där barn med rörelsehinder från sex olika landstingsområden vårdas. I cirkuläret rekommenderas landstingen — i avvaktan på färdigställandet av de särskilda elevhem som landstingen skall driva enligt lagen om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl. — att ersätta hela vårddagskostnaden för sådana rörelsehindrade och andra fysiskt handikappade barn, som enbart för att fullfölja sin grundskoleutbildning hänvisas till Folke Bernadottehemmet och skulle ha varit berättigade att få inackordering på särskilt elevhem om sådant funnits. Innebörden av cirkuläret är att vårdavgift inte skall debiteras. Någon utförsäkring av barnet på grund av vistelse på detta hem blir det under sådana förhållanden inte fråga om.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är riktigt som socialministern säger att Svenska landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att svara för vårdkostnaderna för fysiskt handikappade barn. Men om landstingen handlar efter den rekommendationen återstår ändå en liten grupp elever som blir utförsäkrade. Externateleverna får samma undervisning och behandling men behöver inte betala något och blir inte utförsäkrade. Jag vill fråga om det är rummet och övernattningen som gör att internateleverna blir utförsäkrade och alltså inte kommer i åtnjutande av samhällets sjukvårdsförmåner. Föräldrar till cp-skadade barn har genom länsförbundets ordförande i Kopparbergs län bett mig fråga om internatelevernas övernattning bedöms som sjukvård, eftersom denna skillnad görs mellan externatoch internatelever. Jag hoppas att det skall finnas möjligheter att ändra på den saken för 'den lilla grupp elever det här gäller. Det är fråga om elever som fortfarande håller på med sin grundskoleutbildning. Högstadiet infördes på Folke Bernadot 'tehemmet 1967, det är kanske inte svårt att få uppgifter därifrån, och det vore som sagt värdefullt med en snar lösning av frågan för den grupp elever det berör.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om jag planerar att vidta åtgärder så att enskildas rätt till rimlig frihet, trygghet och standard i egnahem blir bättre skyddad än under nuvarande förhållandenr: Hon hänvisar som exempel till verkningar av upprepade planändringar och av byggnadsförbud. "Jag delar fru Mogårds mening att alltför täta ändringar av gällande detalj 'planer medför olägenheter. Det är önskvärt att kommunernas detaljplanering sker med sådan framsynthet och fasthét att ofta återkommande planrevisio ner inom samma områden i allmänhet inte behöver förekomma. Också långvariga byggnadsförbud medför ofta svårigheter för den enskilde. Förbuden är avsedda att tillfälligt hindra nyinvesteringar medan planutredning pågår. Därför är byggnadsförbud ofrånkomliga inom t.ex. saneringsområden. Tyvärr blir emellertid förbuden inte sällan långvarigare än som varit avsett. Täta detaljplaneändringar och långvariga byggnadsförbud kan i stor utsträckning tillskrivas den omständigheten att den översiktliga planeringen släpar efter. Ibland råder ovisshet om den slutliga sträckningen av viktigare kommunikationsleder. Stundom saknar kommunen medel att förvärva mark och bedriva planarbete i erforderlig takt. En förbättrad översiktlig planering och ökade kommunala planeringsresurser är därför ägnade att minska riskerna för otrygghet på grund av dessa företeelser. Kommunindelningsreformen medför att kommunerna får bättre resurser att planera. Även på annat sätt, t.ex. genom den beslutade länsstyrelsereformen, stärks den översiktliga planeringen. Formerna för den fysiska planeringen utreds för närvarande av bygglagutredningen. Utredningen skall bl a. uppmärksamma de problem som följer av långvariga byggnadsförbud. Jag anser att resultatet av utredningen bör avvaktas och är därför inte nu beredd att ta något ytterligare initiativ i saken.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Att enskilda intressen ofta måste ge vika för allmänna är självklart. Stora fordringar måste emellertid ställas på tillvägagångssättet när de allmänna in iressena skall hävdas i en välfärdsoch rättsstat som vår. Jag har i min fråga nämnt Ältaområdet, som tyvärr inte är unikt i det av mig berörda avseendet och som alltså bara får tjänstgöra som exempel. Där har enskilda människor och som alltså bara får tjänstgöra som innebär att de sedan 40 år fortfarande saknar såväl vatten som avlopp. Byggnadsförbud råder sedan 27 år tillbaka, De är inte ensamma om en sådan situation. De får vanmäktiga se sitt hem och sin omgivning förslummas, då de hindras att bygga till eller bygga nytt eller känner sig förhindrade att investera i upprustning av bostaden på grund av ovissheten om vad som skall hända med området. Det är inte avsaknad av eget initiativ, av egna idéer eller ens av ekonomiska möjligheter som försätter människor i denna situation. De tvingas in i den därför att det allmänna inte kan precisera sina planer eller inte har möjligheter att realisera sådana, innan de är föråldrade och måste prövas om, eller därför att det allmännas organ inte förmår samverka på ett konstruktivt sätt. I direktiven till bygglagutredningen uppmärksammas dessa problem, och olika modeller för att lösa dem skisseras. Förståelsen för och inlevelsen i vilka allvarliga konsekvenser de nuvarande förhållandena kan medföra är enligt min mening inte tillräckliga. Eljest skulle ändringar eller kompletteringar av gällande lagstiftning, som kunde undanröja dessa missförhållanden, ha givits högsta prioritet. Ännu, efter snart två år, har inga förslag i detta syfte framlagts av utredningen. Det kan inte — om man har de enskilda människornas väl för ögonen — framstå som omöjligt att vidta åtgärder, temporära eller inte, som kan tillförsäkra vederbörande deras rätt till trygghet och bostadsstandard. Med full vetskap om utredningens uppdrag och efter de glimtar från utredningsarbetet, som givits i pressen, har jag funnit det motiverat att ställa frågan: Planerar inte statsrådet att snart göra något åt saken? Av statsrådets redovisning i svaret på min fråga tycker jag att det framgår var punktinsatser kan sättas in. Sådana punktinsatser skulle såvitt jag kan se inte kräva lång utredning, bara en annan inställning till de berörda människorna.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om jag anser det rimligt att utlandssvenskar som betalar skatt till vårt land berövas sin rösträtt efter fem år och huruvida jag, om jag inte skulle anse det, vill medverka till att en ändring kommer till stånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr justitieministern för svaret. Jag har tagit upp denna fråga med tanke på en grupp medborgare som staten borde visa mycket mer hänsyn än vad som sker. Det är den ganska stora grupp svenska sjömän som är bosatta utrikes därför att de tjänstgör på svenska fartyg inom handelsflottan som befraktar trader fjärran hemifrån på de många chartrade linjer som vi har. Det är inte av egen spekulation som de givit sig ut och inte heller av egen företagsamhet, utan det är därför att vederbörande rederi befraktar sådana här trader. Och om de finge välja fritt skulle de sannerligen hellre stanna med sin familj i Luleå eller Malmö än i Australien eller Sydamerika. Dessa personer betalar nu 15 procent i sjömansskatt men förlorar likväl rösträtten efter fem år. Det är en underlighet, och det förvånar mig att den tanke jag nu framfört inte övervägts tidigare. Justitieministern säger ju att såvitt honom är bekant har något sådant aldrig övervägts: att sammankoppla skatt och rösträtt. Tänk att en så enkel och naturlig tanke kan ha varit så fjärran! När man nu förutsättningslöst skall pröva möjligheterna att vidga rösträtten för utlandssvenskar hoppas jag att justitieministern, om detta inte kommer fram i utredningen, själv överväger tanken. — Det är för resten rätt många underligheter när det gäller sjömännens rösträtt. Man kan ha förtroendet att vara valförrättare ombord på ett fartyg men man har inte förtroendet att rösta. T dessa tider, när vi talar så mycket om företagsdemokrati, medinflytande o.d. är det väl rimligt att en svensk medborgare, som betalar skatt i detta land, också skall:hanågot inflytande, i varje fall genom sin enkla röst, på det som sker här hemma. Jag hoppas som sagt att herr justitieministern vill överväga denna tanke, som tydligen är epokgörande i all sin enkelhet.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat chefen för utbildningsdepartementet om hans syn på frågan om Haparanda seminariums framtid. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Utbildningen vid folkskoleseminariet i Haparanda bedrivs i huvudsak enligt de riktlinjer för småskollärarutbildning som gällde före lärarutbildningsreformen. Den nya lärarutbildningsorganisationen — som omfattar 15 lärarhögskolor med klasslärarutbildning spridda över hela landet — är också tillräckligt omfattande för den utbildning av småskollärare som behövs. Den aktuella frågan bör emellertid också ses från regionalpolitiska synpunkter. För min del är jag beredd att i positiv anda pröva förslag att förlägga andra utbildningsaktiviteter till seminariets lokaler.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga om framtiden för Haparanda seminarium. Jag tackar särskilt för att statsrådet är beredd att i positiv anda pröva förslag att förlägga andra: utbildningsaktiviteter till seminariets lokaler. Bakgrunden till denna fråga är att skolöverstyrelsen i november avstyrkte en framställning från Haparanda stad om att seminariet i framtiden skall få användas för utbildning i finska av lärare och vårdpersonal. I våras gjorde statsutskottet i sitt utlåtande nr 88 ett kraftigt understrykande av önskvärdheten av att ersättning för seminarieverksamheten i någon form tillfördes Haparanda. Jag citerar utlåtandet: »I den mån man på lokalt håll tar initiativ som kräver statens medverkan bör dessa därför enligt utskottets bestämda mening prövas i positiv anda. Utskottet förutsätter också att de statliga myndigheter — inte minst skolöverstyrelsen — som på något sätt har kontakt med problemet överväger vilka initiativ som kan tas.» Riksdagen beslöt också att i skrivelse till regeringen ge denna förklaring till känna. Som jag ser saken finns mycket starka skäl för att utöka utbildningen av lärare i finska i grundskolan och även annan undervisning i finska språket och att förlägga denna utbildning till Haparanda. I höst har publicerats en finsk undersökning av professor Osmo Hormia, som tyder på att de inflyttade finska barnen har en besvärlig skolsituation i Sverige. Enligt undersökningen går nära hälften av de finska barnen i en lägre årskurs än de borde. Efter grundskolan är det endast 18 procent av de finska barnen som fortsätter sin skolutbildning, medan motsvarande siffra för svenska barn är 85 procent. Motsvarande siffror för gymnasiet är för finska barn 5 procent och för svenska barn 30 procent. Detta har i finska tidningar kallats en skandal på utbildningsområdet. Det är inte någon liten grupp det gäller. Antalet finskspråkiga barn i Sverige anses vara ungefär lika stort som antalet svenskspråkiga barn i Finland. Länsskolnämnden i Luleå har i skrivelse till utbildningsdepartementet den 22 juni 1970 pekat på framkomliga vägar för att i Haparanda med seminariet som bas utöka vidareutbildningen av lärare i finska. Enligt min mening har behovet av sådan utbildning ökat starkt under senare år genom den fortgående starka inflyttningen till Sverige av finskspråkiga barn men också därför att vi har fått en klarare bild av de inflyttades svåra situation. Haparanda har, utöver de tunga regionpolitiska synpunkterna, mycket som talar för att finskspråkig undervisning förläggs dit. Genom läget finns en intim kontakt med finskt skolväsende i praktiskt arbete. Haparanda har en tvåspråkig miljö och god tillgång till finskspråkiga elever, här är också god tillgång på lärare för utbildningen. Det finns också ett stort intresse bland finskspråkiga svenska lärare för vidareutbildning.

Herr talman! Låt mig för att inte något missförstånd skall uppstå säga några ord om hur fortbildningen av lärare i finska språket är organiserad. Redan nu bedriver vi sådan fortbildning. Halva utbildningen är förlagd till Sverige i en sommarkurs vid Tornedalens folkhögskola och den andra hälften till en sommarkurs i Finland. Jag måste på denna punkt instämma i skolöverstyrelsens uppfattning om det mindre lämpliga i att omorganisera denna utbildning och förlägga den till Haparanda. Så som kurserna är upplagda passar de lärarna bra, och vi har ingen anledning att ändra på detta. Ända sedan 1967 när frågan om ändringen av Haparanda seminarium först aktualiserades har vi i departementet bemödat oss om att lösa denna fråga. Jag har personligen lagt ned mycket arbete på att med hjälp av experter söka finna något alternativ till den seminarieutbildning som nu måste avvecklas, men hittills har vi inte lyckats därmed. Optimist som jag är har jag dock ännu inte gett upp hoppet.
Herr talman! Jag är tacksam för statsrådets förhoppningar i fråga om Haparanda seminarium och jag är också glad över den positiva viljan. Med tanke på den nämnda skrivelsen från länsskolnämnden i Luleå och det starka behovet av lärare som kan undervisa finskspråkiga elever tror jag att även lokalerna i Haparanda seminarium behövs.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag anser det vara lämpligt med fruktträdimport från Danmark med hänsyn till faran för päronpestens spridning till Sverige. Jag vill först erinra om att år 1959 infördes förbud mot att till Sverige införa växter eller växtdelar behäftade med päronpest. Sedan päronpest konstaterats i Danmark år 1968 har ytterligare åtgärder vidtagits för att skydda oss mot päronpest. De nu gällande svenska bestämmelserna i fråga om import av värdväxter för päronpest är, jämte de norska, de mest restriktiva i Europa. päronpestens spridning i Danmark förklarades under hösten 1969 hela Danmark som smittat av päronpest. Sedan utredning visat att päronpest konstaterats endast på öarna Falster och Lolland medgav statens växtskyddsanstalt import från Jylland. Jag kan nämna att enligt de danska bestämmelserna är det förbjudet att bortföra värdväxter utanför en skyddszon som omfattar en yta med en radie på 10 km. : Växtskyddsanstalten har också skärpt bevakningen mot päronpest i Sverige och särskilda medel har anvisats för att möjliggöra inspektion av de mest utsatta områdena, framför allt i västra Skåne. Enligt min mening finns det inte anledning att förbjuda import från helt smittfria områden i Danmark med hänsyn till de restriktiva importbestämmelser vi har och till de danska bestämmelserna om bortföring av värdväxter.
' Herr talman! Först tackar jag givetvis jordbruksministern för att han lämnat svar på den fråga jag har ställt. Detta är ett av de viktigaste problem som vi har att diskutera i samband med enkla frågor vid årets riksdag. Jag har tidigare tagit upp det och fått vissa försäkringar, och jag trodde väl att allting skulle gå lyckligt. Nu har vi i alla fall bringats dithän — med danskarnas vanliga skicklighet — att vi får in växter från Jylland. | Från danskt håll invänder man: »Vi har ju ingen päronpest alls på Jylland utan bara på öarna.» Om det vore så enkelt skulle jag inte säga någonting om det, men det är det inte. Det påstås att det finns tillräckliga försäkringar, men vid ett telefonsamtal med en fruktodlare har den danske växtskyddschefen Erling Jakobsen sagt: »Vi har inte lämnat några garantier till Sverige. Det kan vi helt enkelt inte.» Det låter litet annorlunda än vad som sägs i svaret. I Danmark fordras för exportlicens att träden skall vara odlade i den egna skolan, men man erkänner att man aldrig kan klara en sådan kontroll även om man vill. Allt detta visar klart och tydligt att vi inte på något sätt har bestämda garantier för att vi inte får in smittat material. Kan det inte hända att man skickar produkter från öarna till Jylland? På den frågan har plantskoleägaren Hilmer Glesel svarat att det inte finns några restriktioner som rör handeln mellan plantskolorna på öarna och plantskolorna på Jylland. Detta gör, herr statsråd, att jag är mycket allvarligt bekymrad över vad som komma skall. Det kan naturligtvis bli päronpest även i andra länder, men kvar står det faktum att i dag är det endast Danmark som förklarats som päronpestsmittat land; varken Tyskland, Holland eller Belgien har någon päronpest. Då kan vi inte säga: Det kommer nog att gå lyckligt i alla fall. Skulle denna pest komma in i Sverige — vilket det finns stora risker för då man får handla fritt inom Danmark — blir det en ekonomisk katastrof för de svenska fruktodlarna. Det finns inga försäkringar som täcker förlusterna, ingen ersättning att få. Det enda man i dag kan göra för att utrota pesten är att röja och bränna odlingarna — och detta måste inte bara de odlare som får in pesten utan även grannarna göra. Jag kan inte med bästa vilja i världen, herr statsråd, nonchalera denna fråga. Samtidigt som jag ger statsrådet ett erkännande för det intresse som han har visat för de svenska fruktodlarnas framtid ber jag honom enträget att se till att danskarna behåller sin päronpest inom sitt land. Vi har inte den minsta anledning att hjälpa till med att få hit den — tvärtom måste vi försöka hålla den utanför landets gränser. Herr talman! Jag skall sluta med detta, men jag förbehåller mig rätten att komma igen.
Herr talman! Jag har självfallet precis samma önskan som herr Nilsson i Bästekille att vi inte skall få in päronpesten i Sverige vare sig från Danmark eller från något annat land. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att våra danska vänner självfallet är intresserade av att utrota päronpesten. Den danska staten satsar miljoner kronor för att bekämpa den. Vi har i Sverige, i varje fall från regeringens sida, inte någon anledning att befara att danskarna skulle ha intresse av att prida päronpesten från de smittade områdena till de fria områdena inom Danmark — det kan vi inte tänka oss. Det förefaller egendomligt om danskarna, som har satsat miljontals kronor för att bekämpa päronpesten och engagerat hundratals människor i det arbetet, medvetet skulle utsätta sina egna och andra länders odlare för de stora ekonomiska risker som det skulle innebära om man såg mellan fingrarna på de lagar som man själv har stiftat. I pressen har förekommit uppgifter av det slag som herr Nilsson i Bästekille för fram, nämligen att plantor skulle säljas från de smittade områdena till Jylland, vilket förefaller helt otroligt. Men sådana uppgifter har som sagt lämnats i pressen, och den svenska växtskyddsanstalten kommer att begära förklaringar. Skulle uppgifterna visa sig vara riktiga — vilket jag alltså på det bestämdaste betvivlar — kommer växtskyddsanstalten att dra in licensen för de plantskolor som säljer till Sverige. Den danske växtskyddsinspektören måste intyga på ett certifikat till alla de plantor vi köper i Sverige att växterna är odlade på Jylland. Med hänsyn till de bestämmelser som gäller i Danmark och till den satsning som den danska staten gör på detta område kommer vi inte att förbjuda införsel från de icke smittade områdena. Men skulle det visa sig att det ligger någonting i de påståenden som gjorts i pressen får vi självfallet handla på annat sätt.
Herr talman! Statsrådet har förklarat att han helt och fullt tror på de danska försäkringarna, och jag hoppas att det kommer att visa sig att han får rätt. Jag sätter dock fortfarande stora frågetecken i kanten — det kan inte vara helt gripet ur luften när det danska växtskyddets chef uppger att ingenting kan kontrolleras. Jag tycker det finns större anledning att tro på ett sådant uttalande än på andra försäkringar. Jag är fortfarande, herr statsråd, mycket orolig för denna import från Danmark. Om vi vill rädda Sverige från att drabbas av päronpest har vi möjlighet att importera från Tyskland, Holland och andra europeiska länder som är fullkomligt fria från denna pest. När danskarna själva förklarar att de inte kan kontrollera varifrån växterna kommer har vi fått klart besked om att vi är utsatta för en risk. Jag anser att det riktigaste i dagens läge för att rädda den svenska fruktodlingen vore att införa ett totalförbud mot import av fruktträd från hela Danmark; det är inte bara ett producentintresse utan lika mycket, om inte mer, ett konsumentintresse. Statsrådet vet lika väl som jag att vi odlare har satsat miljoner för att tillgodose kvalitetskraven och bjuda konsumenterna en vara som liknar något. Och då vill vi naturligtvis att de som makten hava i detta land ser till att vi slipper få på oss allsköns elände från andra si dan Öresund.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat om jag vill medverka till att biljett med studeranderabatt även skall gälla för tågoch bussresa fredagar, lördagar och söndagar. Enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t bar SJ befogenhet att medge sådana nedsättningar i taxorna som är förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. Studeranderabatten är en sådan kommersiellt — betingad prisnedsättning. Den gäller redan för resa under veckosluten med undantag endast för sommarmånaderna och vissa dagar i anslutning till de stora helgerna. Inskränkningen beror på att SJ av kapacitetsskäl inte anser sig kunna sätta ned priset vid mera utpräglade högtrafikperioder. Enligt vad jag inhämtat anser SJ det för närvarande inte motiverat att ändra villkoren för studeranderabatten.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. skränkning i giltigheten för de studerandes rabattbiljetter, nämligen för resor under fredagar, lördagar och söndagar. De elever som studerar vid skolor där undervisningen börjar före den 1 september drabbas således av denna inskränkning när det gäller resor från hemorten till läroanstalten. För sådana elever borde det finnas möjligheter att efter legitimation åtnjuta rabatt. Ett sådant partiellt undantag skulle vara enkelt att tillämpa och knappast gälla ett så stort antal, att det nämnvärt skulle påverka beläggningen på bussar och tåg, men det skulle vara rättvist niot de elever som har långa resor från hemorten till läroanstalterna. Av statsrådets svar framgår att SJ för närvarande inte finner anledning att ändra villkoren för studeranderabatten. Eftersom SJ har Kungl. Maj:ts bemyndigande att medge nedsättningar, hoppas jag att SJ ändå skall finna skäl att göra ett sådant undantag snarast, inte minst med hänsyn till att den nu gällande inskränkningen drabbar elever som påbörjar sina studier tidigare och som dessutom bor långt ifrån läroanstalten.
Herr talman! Det som herr Eriksson i Bäckmora säger är naturligtvis i vissa delar riktigt. Men vi skall ändå observera att SJ under de två senaste åren utvidgat denna rabatt till att avse nya kategorier, t.ex. de vuxenstuderande. Vidare har rabattens giltighetstid utsträckts. Tidigare gällde rabtten 15 januari—15 juni samt 15 augusti—15 december, medan den nu gäller även under juloch sommarferierna med undantag för veckosluten och de större helgerna. Jag menar alltså att försämringen i början av juni och i slutet av augusti bör vägas mot de förbättringar som vidtagits.
Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, om jag anser att det för framtiden är principiellt och praktiskt lämpligt att chefer för centrala skolmyndigheter leder statliga utredningar. Svaret är ja.

Herr talman! Tack för svaret. Rent allmänt bör väl riksdagsmän ta avstånd från bisysslor och mångsyssleri, och det har vi också gjort i riksdagen tidigare. Men när en politiker och riksdagsman ställer en så här oförskämd fråga kan den lätt få karaktären av bumerang. Jag vill emellertid påminna om att riksdagen tidigare har behandlat ett liknande ärende; då gällde det landshövdingarna.

Saken har även en praktisk sida, nämligen helt enkelt om en generaldirektör för ett stort verk, med den väldiga arbetsbörda som han har, kan hinna med ordförandeskap i stora, tunga statliga utredningar. Det är emellertid den principiella frågan som jag anser vara den viktigaste. Här begär riksdagen en utredning inom . exempelvis skolväsendet, därför att stark kritik har riktats mot förhållandena. Då utser regeringen den mest och högst ansvarige för dessa arbetsförhållanden att leda denna utredning. Jag tycker nästan att det ligger något av jäv i detta. Vad utredningen måste göra är en form av sakrevision; man måste helt enkelt revidera tidigare och nuvarande verksamhet. Med den ofelbarhet som kännetecknar många av dessa chefer — jag skall inte nämna namn men jag såg dem sent i går kväll på TV — finner jag detta vara en smula olämpligt. Ur principiell synpunkt hade det varit avsevärt bättre att chefer för centrala skolmyndigheter kallats till utredningen för hearings eller kommit med i utredningen som experter, Hade frågan ställts till mig skulle mitt svar ha blivit lika kort som utbildningsministerns. Jag skulle ha sagt: »Svaret är nej.» Men eftersom utbildningsministern ger mig svaret ja, vill jag ställa ytterligare en fråga till honom: Är det meningen, herr statsråd, att Ni skall öka antalet uppdrag för chefer för tunga, centrala skolmyndigheter?
Herr talman! Det gäller här ett uppdrag som ligger inom vederbörande verkschefs naturliga arbetsområde och kan enligt min uppfattning icke betraktas som en bisyssla. Det kan icke heller den verksamhet som verkschefen bedrev i går kväll i TV och som jag utgår från att herr Wennerfors tog positivt intryck av. | Utredningens uppgift är att utreda vissa funktioner inom skolan. När man i "övrigt låter utredningen få en parlamentarisk sammansättning och på expertplanet tillför den representanter för lärare, föräldrar och elever, tycker jag att kompletteringen med en verkschef som ordförande ger utredningen precis den: sammansättning som är önskvärd. Jag förmodar att också oppositionen har behov av att på det sättet tillförsäkras tillgång till en viss sakkunskap.

Herr talman! Vi kommer att bedöma sådana utnämningsfrågor på samma sätt som andra problem, nämligen från sakliga utgångspunkter. Finns det behov av det, kommer jag att utse en verkschef. I motsatt fall kommer jag inte att göra det.

Herr talman! Fru Nilsson har frågat mig, om jag anser det vara tillfredsställande att, sedan tillfällena att ge betyg minskats, anvisningar angående annan form av information till elever och föräldrar ännu icke utfärdats. Enligt gällande läroplaner har skolan skyldighet att hålla kontakt med hemmen. I många skolor prövar man nu också nya former för denna kontakt, som kan förmedla mer nyanserade bedömningar av eleverna. Som ett stöd för dessa strävanden började man inom skolöverstyrelsen redan i våras arbeta med att utforma rekommendationer och anvisningar. Förslaget har bl.a. tillställts lärarorganisationerna i två omgångar och omarbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit fram i remissvar och i samband med överläggningar. Materialet kommer att publiceras inom kort.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är att jag har mött så mycken oro hos elever, föräldrar och lärare sedan antalet betygstillfällen har reducerats både i grundskolan och i gymnasieskolan. I samband med denna reducering har det sagts att skolan på annat sätt kommer att informera hemmen om elevernas skolarbete och studieresultat. Vi har fått vänta alltför länge på anvisningar angående detta »på annat sätt>. Terminsbetygen har ju tidigare för många hem. varit den enda länken när det gällt att informera om elevernas studieprestationer. När nu denna länk slopas säger det sig självt att behovet av en mer personlig och muntlig kontakt ökar. Det påpekas också i skollag, läroplaner och skolstadga hur viktigt det är att kontakten mellan föräldrar, lärare och elev fungerar. Desto mer anmärkningsvärt är det då att kon statera att konkreta anvisningar ännu inte har utfärdats. Det är ju ändå ett rättmätigt krav från berörda parters sida, om man tar bort en form av information och dessutom starkt poängterar att något annat måste komma i stället, att besked lämnas om hur detta skall gå till. Speciellt viktigt är det att informationen är tillräcklig i de årskurser där man tidigt på vårterminen står inför valet mellan olika studievägar och betyg inte har givits på höstterminen. Nu kommer alltså enligt statsrådets svar ett material att läggas fram inom kort, och väl är det. Detta viktiga spörsmål har dock hittills behandlats alldeles för lättvindigt. Det har också dröjt alldeles för länge innan någonting har sagts. Sättet att sköta detta ärende främjar inte det goda klimät som vi behöver ha i skolan. Jag hoppas att de anvisningar som kommer verkligen är konkreta och ger besked framför allt till lärarna, som skall svara för denna information, om hur den skall lämnas.
Herr talman! Om fru Nilsson studerar morgontidningarna i dag, finner hon där relativt utförliga referat av vad som kommer att föreslås, och jag föreställer mig att det officiella materialet kommer att föreligga i tryck på måndag. Jag vill bara göra den ytterligare kommentaren, att om lärarorganisationerna skall få vederbörligt inflytande över ett sådant här arbete, måste det ta längre tid. Materialet har varit ute på remiss i flera omgångar innan man har kommit fram till ett slutligt resultat. Genom att ärendet på detta sätt har penetrerats ordentligt under hösten har det naturligtvis dragit ut på tiden. Samtidigt vill jag stryka under att vad som nu föreslås är ett artikuleran de av riktlinjer som redan tillämpas i läroplanen. Vi har tidigare fattat beslut som innebär att de lokala skolstyrelserna har möjlighet att ta självständiga initiativ, och det har de också gjort på många håll. Jag vill alltså peka på den möjlighet skolstyrelserna har att handla självständigt utifrån egna bedömningar utan att i alla avseenden avvakta de centrala besluten. Det är inte så dumt att i sådana situationer utnyttja de möjligheterna, och jag är glad över att en del skolstyrelser har gjort det.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet säger att vi förut har fastställt riktlinjer för kontakterna mellan hem och skola, men jag tror att statsrådet är lika medveten som jag om att varken skolan eller föräldraorganisationerna eller elevorganisationerna hittills har lyckats åstadkomma det resultat man vill ha, nämligen att nå alla föräldrar. Vi är väl alla överens om att vi skall försöka fullfölja den målsättning som det så vackert talas, om, men då måste vi få en ordentlig kontakt mellan berörda parter i skolans värld. Den fungerar inte nu, och det är med anledning därav som vi efterlyser konkreta anvisningar.

Herr talman! Herr Sundman har i en interpellation frågat mig, dels i vilken utsträckning Ööverläggningar har förts med norska myndigheter om samordning av gruvdriften eller andra gemensamma åtgärder, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att samordna planeringen och fördjupa samarbetet med den norska staten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för hans svar på min interpellation. Dess värre är svaret en smula tunt och konturlöst, och bl, a. av det skälet kan jag tyvärr inte bli lika kortfattad som han. I min interpellation frågade jag, om man med anledning av den inställda gruvdriften planerade några åtgärder för att bereda sysselsättning åt dem inom Frostvikens kommun som räknat med arbete inom en nära framtid vid den planerade anläggningen. Denna fråga förbigick statsrådet Wickman med tystnad. Den berörs över huvud taget inte i svaret. Däremot omtalar han att åtgärder redan vidtagits i syfte att lokalisera annan industriell verksamhet till Vilhelmina, och jag gissar att man i detta sammanhang avser tätorten Vilhelmina. Det är gott och väl. Man får sannerligen hoppas att det inte stannar vid bara ett löfte. Men Frostvikens kommun förbigicks som sagt med tystnad, och jag tror jag förstår bakgrunden till den tystnaden. Varför skulle man kunna kräva kompensationsåtgärder i Frostviken för att en utlovad gruvdrift inte kommer till stånd i Vilhelmina kommun? Frostviken ligger ju t.o.m. i ett annat län än Vilhelmina. Ailtsedan kopparmalmen vid Stekenjokk upptäcktes för drygt 50 år sedan har man betraktat det som något som i första hand berör Vilhelmina och Västerbotten. Men det förhåller sig inte riktigt på det sättet. Det provschakt som grävts och som finns där i dag vid Stekenjokkgruvan ligger visserligen i Vilhelmina och i Västerbotten, men det ligger bara, om jag minns rätt, 1800 meter norr om länsgränsen. Den malm som har lokaliserats fram till år 1966 ligger till allra största delen i Frostviken och därmed i Jämtland. De nya malmförekomster som konstaterats under de senaste åren ligger i sin helhet söder om Stekenjokkmalmen och därmed i Frostviken och Jämtland. Samma :kopparfyndigheter fortsätter flera mil söderut. Fyndigheter är konstaterade i Ankarvattnet, Jormlien, Björkvattnet och på flera andra ställen. De är bara delvis undersökta hittills. All den malmen ligger alltså i Frostviken i Jämtland. Det finns kopparmalm även norr om Stekenjokk — i Remdalen t.ex. Men de fyndigheter som hittills lokaliserats och som för närvarande är föremål för geologernas intresse ligger i allt väsentligt i Frostviken i Jämtland. När man talar om att det är Vilhelmina som drabbas värst av en inställd gruvdrift glömmer man bort att den tätort som ligger närmast det nuvarande provschaktet vid Stekenjokkfältet och som har en någorlunda hög grad av centralitet inte är Vilhelmina utan Gäddede i Frostvikens kommun. En blivande gruvdrift inom detta område är i första hand något som berör Frostviken och Jämtland. Det är inte min mening att här diskutera länsoch kommungränser. Gränsdragningar har ofta den egenheten att bara ställa till trassel och komplikationer. Det återkommer jag till om en liten stund. Men jag vill gärna betona att Stekenjokkprojektet redan haft en inte ringa betydelse för sysselsättningen i Frostviken. Under byggandet av vägen från Ankarvattnet i norra Frostviken till Stekenjokk fick 70 ortsbor arbete under 3—4 år, och åtskilliga Frostvikenbor har också haft arbete vid provbrytningarna i gruvområdet. Jag kan nämna att det vid en enkät i somras visade sig att 108 Frostvikenbor är beredda att ta arbete vid en eventuell gruva. Man har i Frostviken länge hoppats på den här gruvdriften och efter riksdagens beslut i våras har man också mera medvetet anpassat sig efter de nya förutsättningar som beslutet innebar. Man har dragit åt svångremmen ytterligare ett par hål och väntat på att föreberedelsearbetena skulle sätta i gång i mars—april i år. Sedan kom Statsföretags skrivelse till industridepartementet den 2 december som en chock. Det finns mycket goda skäl att som kompensation lokalisera annan industriell verksamhet till Vilhelmina, men om man accepterar den tanken, och det har tydligen statsrådet Wickman gjort, måste man också av enkla logiska skäl acceptera tanken att nya sysselsättningsmöjligheter också skapas i Frostviken, i första hand då i Gäddede. Det finns en tänkbar invändning mot det här påståendet, nämligen den att Vilhelmina är en tätort värd att satsa på under alla omständigheter, medan Gäddede i Frostviken ändå är dömt att dö utflyttningsdöden. Men den invändningen håller inte. Det råder i dag sedan länge svåra sysselsättningsproblem i Frostviken, men det kommer att bli en ändring inom en inte alltför avlägsen framtid. Den gruvdrift, om vilken riksdagen fattade beslut för mindre än ett år sedan, kommer med all sannolikhet att påbörjas ganska snart trots Statsföretags skrivelse i början av december. Det finns vissa faktiska omständigheter som är odiskutabla. I det egentliga Stekenjokkområdet har man fram till år 1966 lokaliserat en malmförekomst på minst 15 miljoner ton, som i genomsnitt innehåller 1,5 procent koppar, 3 procent zink och dessutom 0,5 hg silver per ton malm . Ett stycke därifrån finns ytterligare 4 miljoner ton malm, den s.k. Levimalmen. De fortsatta projekteringarna söder om Stekenjokkfältet visar med all tydlighet att malmkroppen är mycket större. Mängden malm söder om den nu kända Stekenjokkmalmen kan inte uppskattas i dag, eftersom det ännu så länge finns alldeles för få borrhål, men det rör sig om ytterligare minst 5 miljoner ton malm. Förmodligen är det fråga om ännu större kvantiteter, kanske 10 eller 15 miljoner ton. Ännu längre söderut i Frostviken finns det som sagt ytterligare fyndigheter, som endast delvis blivit undersökta. Det är en internationellt sett mycket stor kopparfyndighet. Kopparoch zinkhalten är, fortfarande efter internationella mått, tillfredsställande eller — Om man så vill — normal. Runt om i världen pågår brytning av koppar i fyndigheter som är av samma kvalitet som eller sämre kvalitet än den inom Stekenjokkområdet. Alla de sakkunniga som jag har talat med — och de är inte få — är helt ense om att gruvdrift i Stekenjokkområdet och söder därom helt enkelt är ofrånkomlig. Statsrådet Wickman säger i sitt svar att man bör avvakta mera noggranna undersökningar av de nya fynden söder om den ursprungliga Stekenjokkmalmen »innan slutlig ställning tas till frågan om och i vilka former malmen kan exploateras». De experter som jag talat med uppger att det kommer att ta ett och halvt eller två år att göra erforderliga undersökningar av de senaste fynden för att kunna lägga fram kompletterande beräkningar av fyndigheternas storlek och kvalitet. Detta innebär att det 1972 eller 1973 på nytt är dags för riksdagen att ta ställning till huruvida gruvdrift skall komma till stånd eller ej. Jag törs spå att riksdagen då kommer att fatta samma beslut som i våras, alltså att fyndigheterna skall exploateras, och att beslutet den gången kommer att stå fast. Denna gruvdrift, som jag betraktar som ofrånkomlig, kommer som sagt i första hand att beröra Frostvikens kommun och Jämtlands län. Frostviken befinner sig i dag i en utsatt position. Utflyttningen är hög. Men det är fortfarande en levande bygd. Bostadsstandarden är den högsta i Jämtlands landskommuner. <Servicefunktionerna är ännu tillfredsställande; där finns affärer, bankkontor, provinsialläkare, sjukstuga, folktandvård, modern centralskola med simhall osv. Men situationen kan förändras snabbt efter de svikna löftena om gruvdriften. Det är högst angeläget att åtgärder vidtas så att bygden kan hållas vid liv åtminstone ett par år — till dess geologerna har hunnit ännu ett steg i sitt arbete och till dess AB Statsföretag hunnit tänka om och lärt sig litet mer om kopparmalm och hur man bryter den. Det är nödvändigt att Vilhelmina får sina kompensationsindustrier; det är ännu mer nödvändigt att Frostviken också får vara med på ett hörn. I min interpellation frågade jag: I vilken utsträckning har överläggningar förts med norska myndigheter om samordning av gruvdriften, och vilka åtgärder avser regeringen att vidtaga för att samordna planeringen och fördjupa samarbetet med den norska staten i detta hänseende? I sitt svar säger statsrådet Wickman nu att man haft >omfattande» kontakter med »>berörda norska organ», och han förutsätter »att kontakter mellan svenska och norska intressenter i regionen kommer att upprätthållas även i fortsättningen bl.a. i fråga om mineralprospektering och exploatering». Min fråga, i vilken utsträckning man i det förgångna diskuterat en samordning med de norska myndigheterna vad angår malmfyndigheterna, var närmast retorisk. Statsrådet Wickman svarar att diskussionerna har varit »omfattande». Jag tror emellertid att det ordet innebär en betydande överdrift. Det har inte förekommit något som kan betecknas som försök till en reell samordning. Däremot har det förekommit en hel del iustiga diskussioner, som jag vid tillfälle kan föra på tal med statsrådet Wickman nere i riksdagskaféet. Jag nämnde förut att man inte skulle fästa så stort avseende vid gränser. Jag gjorde det när jag talade om gränsen mellan Jämtlands och Västerboitens län. Jag reagerade mot att Stekenjokkprojektet betraktades som något som främst berörde Vilhelmina och Västerbotten, trots att huvuddelen av den kända malmkroppen ligger i Jämtland. Den kommande gruvdriften berör bägge kommunerna. Man får inte stirra sig blind på en linje som finns på kartan men inte i sinnevärlden. Detsamma gäller riksgränsen mot Norge. Svenska geologer fann kopparmalm i Stekenjokk. Norska geologer fann kopparmalm i Joma. De svenska geologerna fann ca 15 miljoner ton malm i första omgången, de norska mellan 17 och 18 miljoner ton. Båda malmerna innehöll i medeltal 1,5 procent koppar, 3 procent zink och ungefär ett halvt hekto silver per ton malm. Den likheten var inte en tillfällighet. Avståndet mellan de två fynden är kortare än avståndet mellan Stockholm och Uppsala. Man hade liksom stött på var sin ända av samma korv. Sammanlagt rör det sig om en mycket stor fyndighet. Hittills är något mellan 35 och 40 miljoner ton malm lokaliserad. Såvitt jag vet är det den största kopparfyndigheten i Europa. Den skulle ha utlöst en mycket snabb utveckling om inte den förargliga riksgränsen funnits. Norrmännen funderade kring sina fynd och svenskarna kring sina. Ingen tycks ha kommit på den tanken att etablera ett samarbete över gränsen, att behandla malmfynden som den enhet de utgör. Här fanns en möjlighet till praktiskt nordiskt samarbete, som hittills har försummats. Jag vet inte vem som bär huvudansvaret — de norska intressenterna eller de svenska. Jag misstänker dess värre att det är de svenska. När industridepartementet i våras föreslog riksdagen att gruvdrift skulle påbörjas i Stekenjokk skedde detta med viss tvekan. Man räknade med att driften under en 20-årsperiod skulle ge en förlust av ca 8 miljoner kronor, men man fann det ändå angeläget att driften kom i gång av sysselsättningsskäl. Utskott och riksdag gav sin sanktion. Nu — i dag — hävdar Statsföretag AB och chefen för industridepartementet att gruvdriften måste ställas på framtiden därför att man måste räkna med en förlust på driften under den första 20-årsperioden på inte mindre än 46 miljoner kronor. Hur man räknat fram denna underskottssiffra är för mig obekant. Ekvationens uppställning framgår inte av tillgängliga handlingar. företag AB påpekar att brytningen av malmen, på grund av malmkroppens oregelbundna form, visat sig vara svårare än beräknat. Det är ett dåligt argument. Malmkroppen uppvisar mycket riktigt en oregelbunden form — den är starkt veckad — men faktum är att den var det också 1966 och har varit det i åtskilliga miljoner år. Den har inte ändrats det senaste året. De svenska statliga intressenterna betraktar alltså i dag Stekenjokkmalmen som av ekonomiska skäl icke brytbar. Jag framhöll nyss att Stekenjokkmalmen är en tämligen normal kopparmalm mätt med internationella mått. Huvudparten av den koppar som bryts i dag, världen runt, tas från gruvor som kvalitativt har samma eller sämre förutsättningar än vad som gäller i Stekenjokk. Vi behöver därvidlag inte söka jämförelseobjekt i Chile, Zambia, Kongo, Canada eller Australien. Vi behöver bara snegla litet över gränsen till Norge. De norska intressenterna har värderat sina malmfyndigheter på ett annat sätt än de svenska myndigheterna. Nästa år sätter norrmännen i gång driften vid Jomagruvan — några futtiga kilometer väster om riksgränsen mot Sverige. Man räknar med att sysselsätta 150 man i den direkta gruvdriften. Man har redan påbörjat byggandet av ett nytt samhälle, en by i Röyrvik. Gruvdrift är alltså möjlig i Norge. Varför inte i Sverige?

Herr' talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag hoppas det skall uppfattas positivt av statsrådet om jag gör uttalandet att jag förutsätter att svaret är värt ett tack.

Varför kan man då i detta fall kanske hoppas på detta? Ja, det är en sak att man gärna vill förutsätta att det som man hoppas och tror på innehåller någon verklig materia. Det är en svag grund att stå på. En annan sak är att det sätt, på vilket denna fråga politiskt behandlats, närmast är att betrakta som en politisk blamage. Det är främst av denna anledning man kanske kan anse att det finns mera materia i det uttalande som statsrådet Wickman nu gjort i interpellationssvaret än i de tidigare deklarationerna från regeringen i detta avseende.

Vi trodde alla på detta. Man talade t.o.m. om hur många anställda det skulle bli: 2 för skyddstjänsten, 14 på administrativa avdelningen, 63 vid gruvsektionen osv. Varför fanns det då så stor anledning tro att detta var sant? Ja, jag vill erinra om att socialdemokratiska partistyrelsen och regeringen var uppe i Stekenjokk i början av valrörelsen. Statsminister Palme högg med en stenyxa i sten för att bevisa att detta var riktigt — här skulle brytningen komma till stånd mycket snart. Kommunen har genomfört dyrbar planering, och enskilda personer har gjort sina dispositioner — allt möda och kapital som nu tycks vara förspilld under överskådlig tid. Då hördes det aldrig något tal om att projektet var osäkert: att man kunde ifrågasätta lönsamheten eller att det pågick överväganden om projektets framtid. Det sades ingenting därom — bara för tre månader sedan. Det är därför som jag menar att detta är något av en politisk blamage, minst sagt, som ger Vilhelmina och måhända även Frostviken vissa förhoppningar om att regeringen skall skapa någon ersättningssysselsättning. Trots att riksdagen beträffande Vindelälven — ett projekt som ju regeringen av andra orsaker beslutat skrinlägga — har uttalat, att om älven inte byggs ut skall stadigvarande sysselsättningsmöjligheter skapas på annat sätt vill regeringen inte göra någonting. Jag har i min fråga även berört detta. Jag vill nu ytterligare fråga statsrådet vilken principiell skillnad som han anser föreligga i regeringens ansvar att skapa ersättningssysselsättning i fallen Stekenjokk och Vindelälven. Varför anser regeringen det självklart i fallet Vilhelmina, medan man inte gör någonting i fallet Vindelälven, trots att det t.o.m. finns ett uttalande därom från riksdagen? Jag tror att jag gör mig till talesman för en mycket utbredd mening såväl i Vilhelmina som i Vindelådalen och i Västerbottens län över huvud taget om jag säger, att det i båda fallen bör vara självklart att särskilda ansträngningar görs av regeringen för att ge kompensation. När det gäller Stekenjokk får man inte undra över att Västerbottens Folkblad, som är socialdemokraternas tidning i Västerbotten, den 3 och 7 december haft artiklar som över partigränserna speglar mycket av stämningen i hela länet. Tidningen skriver bl.a.: » Vi kan inte frigöra oss från det bestämda intrycket att regeringen skött Stekenjokk-projektet mycket illa. Ansvaret faller då främst på industridepartementet. Departementet och dess underlydande organ har uppenbarligen gått ut och lämnat hoppingivande besked för tidigt, innan man med säkerhet vetat vad som skulle hända med Stekenjokk. I klartext kan situationen knappast beskrivas på annat sätt än att Vilhelmina köping och Västerbottens län fått luftlöften av industridepartementet och dess olika organ. Tomma löften, avgivna innan man med säkerhet kunnat stå för dem, har föga värde för de kommuner och de regioner som söker efter tryggad sysselsättning.» Så skriver alltså Västerbottens Folkblad. På detta sätt upplever man Stekenjokkbeskedet. som samma tidning refererar på annan plats och säger att det är »ett förräderi mot kommunen». Man får hoppas att det uttrycket är en överdrift och att det är tillkommet i hastigt mod. Jag vill inte tro att det är på det sättet. Jag vill tro regeringen om mycket bättre även i denna fråga. Faktum är att många tycker med all rätt enligt min mening, att politik icke får bedrivas på sådant sätt att man ger så bestämda löften som skett i detta fall, var på det hux flux strax efteråt kommer ett regeringsbeslut om att alltsammans blivit skippat. Om något ansågs säkert var det just gruvbrytningen i Stekenjokk. Det fanns ju så många besked från mycket initierat håll om detta. Situationen i Västerbotten är sannerligen inte lysande vad beträffar sysselsättningen i höst. I november var antalet arbetslösa 2 762. Samma månad i fjol uppgick siffran till 1900. Det är alltså mer än 700 flera arbetslösa i år än i fjol samma tid. Det är mot denna bakgrund man får bedöma de uttalanden som görs och den reaktion som detta beslut har framkallat i Västerbottens län. Psykologiskt är detta regeringens beslut utomordentligt farligt. Jag skulle för egen del ha förordat att regeringen om beslutet var .oundvikligt kunnat spara detta besked till dess att den haft något annat att erbjuda, så att regeringen konkret samtidigt kunnat tala om att Vilhelmina får en ersättningsindustri. Jag har inte haft möjlighet att bedöma huruvida avbrytandet av projekteringen är riktigt eller inte; därvidlag måste man anknyta till sakkunskapen. >Faktum är», skriver Västerbottens Folkblad, »att de senaste åren haft gott om negativa besked att bjuda de västerbottniska löntagarna, medan de positiva beskeden varit betydligt sparsammare. Den uteblivna brytningen i Stekenjokk är bara ett men det senaste exemplet på dessa negativa besked. Som ytterligare exempel kan vi nämna beslutet om att lägga ned sågverket i Bureå» — det gäller ett privatföretag där regeringen inte har någon delaktighet i beslutet — »den civilförsvarsutbildning :som Vännäs gick miste om» och som landstinget så sent som i höstas fick besked av en socialdemokratisk riksdagsman att den skulle förläggas till Vännäs. Regeringen har sitt ansvar även här. Förläggandet dit utlovades under valrörelsen. Ansvaret gäller också den i stort sett uteblivna ersättningen för den sysselsättningseffekt som en utbyggnad av Vindelälven skulle ha givit och som riksdagen gjort uttalanden om för tre år sedan. Hela socialdemokratin vill enligt vad jag förstår inte vara med på någon ersättningssysselsättning i detta fall, och jag vill fråga statsrådet varför regeringen vill vara med i det ena fallet men icke i det andra när den ändå beslutat skrinlägga planerna. Herr talman! Det förefaller tveksamt om regeringen verkligen till fullo insett allvaret i situationen. Om regeringen har detta fullt klart för sig, säger Västerbottens Folkblad, ställer det sig nämligen för oss oförståeligt att inte mera har uträttats. Jag skall nu inte upprepa den s.k. lista jag presenterat för centerpartiets del om olika instrument och objekt som kunde användas. Jag vill blott ännu en gång erinra om investeringsfonderna. Varför släpper man inte dem generellt fria inom stödområdet? Det bör naturligtvis göras just under en högkonjunktur för att få en effekt i ett område som har lågkonjunkturens kriterier. Det sägs också i Västerbottens Folkblad att man vid FCO-sammankomster och från partidistriktet har gjort åtskilligt för att fästa regeringens uppmärksamhet på de rådande förhållandena, men man är tydligen maktlös. Det sägs att det inte givit något resultat. Jag hoppas att vi från länsbänken i fortsättningen kan arbeta ännu mera enhälligt över partigränserna för att åstadkomma förbättringar och försöka att få regeringen uppmärksam på den verkliga situationen. Vårt län tål inte, som Västerbottens Folkblad uttrycker det, flera luftlöften. Därför hoppas jag att statsrådets uttalande den här gången verkligen innehåller någonting mera. Det räcker inte längre med löften. Både kommunalmän och riksdagsmän från vårt län har sagt att nu måste det bli konkreta förslag och inte glidande formuleringar. »Den aktiva näringspolitiken, som arbetarrörelsen lanserade efter förlustvalet 1966 och som starkt bidrog till valsegern 1968, har inte på långa vägar infriat de löften som gavs på regionalpolitkens område», säger Västerbottens Folkblad. Denna ledare, som jag flera gånger citerat här, är så skarp och så kritisk att jag själv inte ens under valrörelsen har uttalat en sådan kritik. Det är nu nära tre år till nästa valrörelse, och mycket kan sägas innan dess och mycket kan ändras också, men det som i detta fall sägs i VF är ett spontant uttryck för vad flertalet människor i vårt län känner och upplever efter regeringens beslut i fråga om Stekenjokk. Jag vill än en gång understryka att vad man är mest upprörd över naturligtvis är de utfästelser som gång på gång har gjorts men sedan svikits. Jag tror att det är på väg att uppstå en misstro mot löften som ges i politiken och att just detta är ett exempel härpå. Det är sådant som skadar politikens anseende. Jag hoppas att regeringen snart har situationen klar för sig såväl politiskt som i vad gäller sysselsättningsläget.

Om så är, vill statsrådet också ge en utfästelse om att sysselsättning som kompensation för att Vindelälven inte byggs ut kommer att ges det därav berörda området?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för att jag fick svar på min fråga. Kontentan av svaret är väl närmast att förutsättningar för gruvdrift på den planerade platsen i dagens läge inte synes föreligga. Det sägs i svaret att man ursprungligen hade beräknat att gruvdriften skulle ge ett underskott på 8 miljoner kronor under en 20-årsperiod. Man har nu kommit underfund med att underskottet skulle stiga till 46 miljoner kronor. Denna uppgift undandrar sig mitt bedömande, och det vore därför rätt intressant att av statsrådet få veta vad kalkylerna bygger på. Var de tidigare beräknade 8 miljonerna grundade på ett medelpris på kopparoch zinkslig på ett pris som då gällde? Priserna har väl gått ned något. En upplysning om detta vore av värde i sammanhanget. Nu konstaterar man helt enkelt att gruvdriften kommer att gå med en förlust på 46 miljoner på 20 år. Det förefaller mig litet djärvt att göra sådana uttalanden; man vet över huvud taget inte på vilken nivå metallpriserna kommer att ligga ute i världen och inte heller hur den nästan galopperande inflationen kommer att utvecklas här i landet. Meddelandet om att gruvdriften skulle ställas in kom som en kalldusch inte bara för Vilhelmina utan för hela Västerbottens län och Jämtlands län. Det kommer att drabba både de människor som skulle arbeta i gruvan och de som hade kunnat få arbete i annan sysselsättning som till följd av gruvdriften hade uppstått i närheten av fyndplatsen. Detta hade hjälpt upp den i detta område besvärliga situationen. Kallduschen blev så mycket mer obehaglig som man hade förstärkts i tron att gruvdriften verkligen skulle komma i gång. I höstas besökte statsministern med uppvaktning platsen och lät fotografera sig med hacka i näven, och därmed hade gruvbrytningen påbörjats.

I svaret sägs att det kommer att ordnas andra arbetstillfällen i Vilhelmina, och på nyåret skall vi få veta vilka de blir. Brytningen av Stekenjokkmalmen löser naturligtvis inte hela problemet för dessa bygder även andra åtgärder måste vidtas. Utvecklingen här har varit ganska olycklig; en del företag har lagts ned på grund av dålig lönsamhet. Läget är besvärligare nu än det var i höstas. Fyndigheten i Stekenjokk består av koppar och zink. Efter vad jag känner till har vi inga möjligheter att inom landet förädla zink; när det gäller koppar har vi däremot inom Västerbottens län en förädlingsindustri som kan ta hand om hela produktionen från gruvområdet. Hur produkterna sedan skall transporteras får väl undersökas — en del talar naturligtvis för att zinken kommer att gå över norsk hamn och att kopparn, som förmodligen skall säljas till Bolidens anläggningar i Rönnskär i Västerbotten, kommer att transporteras dit med bil och järnväg. Om gruvdriften kommer i gång skulle det innebära en ytterligare utvidgning av förädlingen inom landet, och gruvdriften skulle alltså få även denna följdverkan. I svaret sägs att det vid undersökningar har framkommit att malmkroppen fortsätter mer än 2,5 km söder om den del av malmen som ingått i beräkningarna. Den uppgiften är något förvånande, och tillförlitligheten i undersökningarna kan ifrågasättas när man plötsligt på nära håll finner ytterligare fyndigheter. Hur går undersökningarna egentligen till? Har man inte gjort undersökningarna så, att de omfattar även de områden som ligger alldeles intill? Detta undandrar sig mitt bedömande, men jag tycker som lekman att det är något förvånande. Kände man inte till denna sak i höstas eller höll man tyst om den bara därför att det förestod ett val och man tyckte att det var obehagligt att redovisa det hela före valet? Ville man i stället ge människorna föreställningen att det med regeringens stöd skulle komma i gång en omfattande statlig verksamhet här uppe? Nu behöver Vilhelmina dessa arbetstillfällen, och det behövs arbetstillfällen även i Jämtland. Jag hoppas att det besked vi får på nyåret kommer att innebära att det skall tas verkliga krafttag för att återställa ordningen och se till att folk verkligen får arbete till dess man eventuellt kan komma i gång med gruvdriften. Jag frågade om regeringen var villig att släppa in andra intressenter i denna verksamhet. Jag har inte fått något svar på den frågan, men jag tror att det vore värdefullt att få höra hur statsrådet ser på den saken. Det är inte bara de statliga företagen som kan bryta malm i det här landet; i Västerbottens län finns det andra företag som framgångsrikt bedriver malmbrytning och som är specialiserade på denna typ av förekomster. Det vore ailtså värdefullt om statsrådet ville ge beskedet, att regeringen är villig att ta upp förhandlingar med de olika parter som kan vara intresserade av gruvdrift i detta område, så att man kan komma i gång och inte låser dörren genom att säga att detta är ett exklusivt statligt företag och att ingen annan skall få komma in här. Tilltron till de löften som getts och de föreställningar som skapats har ingett människorna här uppe en förhoppning om att även i framtiden kunna bo kvar i dessa bygder. Det är värdefullt att statsrådet i sitt svar säger att han är beredd att vidta åtgärder för att säkra arbetstillfällena. Jag hoppas att statsrådet också är beredd att med alla möjliga medel — även genom kontakter med andra organ — se till att det kommer i gång en gruvbrytning i Stekenjokk; den betyder oerhört mycket för bygderna där omkring.

Herr talman! Jag är den förste att innerligt väl förstå reaktionen i samband med meddelandet om Statsföretags skrivelse till industridepartementet. Å andra sidan tycker jag att man, innan man talar om svikna löften och politisk skandal, noga borde studera vad som i verkligen sagts i denna fråga, framför allt i det pressmeddelande som utgick.

Trots att undersökningarna skall framflyttas framhålls det också i mycket starka ordalag att man måste eftersträva sysselsättning till Vilhelmina. Det andra avsnittet är formulerat så här: »En självklar följd av detta ställningstagande är att annan industriell verksamhet måste förläggas till Vilhelmina. Åtgärder har vidtagits för detta och resultatet kan väntas fram på nyåret.» Jag skall försöka att kortfattat redogöra för vad som ligger bakom Statsföretags skrivelse och varför den avgavs vid den tidpunkten. Låt mig först göra en personlig deklaration. Vi hade hoppats att samtidigt med att vilämnade detta meddelande kunna uppge vilket företag och vilken sysselsättning i konkreta termer som omedelbart skulle kunna placeras inom Vilhelmina. Men som vanligt är uppkom en läcka och en tidningsman fick nys om tveksamheten om Stekenjokk. Det gick då inte att stoppa meddelandet; vi fann oss tvärtom nödsakade att omedelbart lämna det och formulera det på det sätt som gjordes. Detta är förklaringen till att det kom så snabbt. Låt mig kortfattat berätta litet om bakgrunden. Vi vet ju alla att Stekenjokkprojektet är ett gammalt projekt. Man har mycket länge känt till kopparoch zinkfyndigheterna där. Boliden hade gjort primära undersökningar beträffande gruvbrytningsmöjligheterna, och LKAB hade gjort kompletteringen. Riksdagen fattade beslut i våras. Statsföretag var vid det tillfället en mycket ny organisation — vi bestod av några få män. Enligt de undersökningar som hade gjorts uppskattades det att verksamheten skulle ge en förlust på åtta miljoner i kapitaliserat värde. Men som statsrådet Wickman uttryckte det: Dessa samhällskostnaderna får man ta. Själv uttryckte jag det så här då frågan togs upp i statsutskottet: Självfallet är detta ett osäkert projekt, helt enkelt därför att så mycket beror på kopparpriserna. Men vad man i ett sådant sammanhang kan göra är att ange på vilka kopparpriser kalkylerna är baserade och därefter fatta beslut. Jag tror inte någon i denna kammare kan säga hur kopparpriserna blir framöver. Nåväl, projekteringsarbetet gick vidare, och efter hand kom man fram till att den tänkta brytmetoden — jag kallar den för den selektiva metoden — inte kunde tillämpas. En annan metod måste tillgripas. Det var självfallet LKAB vi utnyttjade för detta arbete, och LKAB grundade sina beräkningar på vad Boliden tidigare kommit fram till, men man utnyttjade också annan expertis. Man kom alltså fram till — och vidarebefordrade dessa uppgifter till Statsföretag — att förlusten på grund av de ändrade brytningsmetoderna och på grund av de högre lönekostnaderna skulle bli 46 miljoner i stället för 8. Det är klart att man i detta läge ställde sig frågan: Vilken är alternativanvändningen av dessa pengar under förutsättning att kalkylen är riktig? Man frågade sig också om den föreslagna platsen för gruvan var den riktiga. Vissa indikationer från SGU tyder nämligen på att så kanske inte var fallet. Malmkroppen sträcker sig vidare in i Jämtland. Herr Sundman har redan redogjort för detta, varför jag inte behöver gå in på det — jag tackar för den redogörelsen. Vi var därför tvungna att säga oss: Låt oss uppskjuta beslutet att sätta i gång denna anläggning! Låt oss uppskjuta beslutet att börja ett samhällsbyggande tills vi fått större säkerhet. Vi måste fatta detta beslut snabbt därför att vi stod inför sammanträden med entreprenörer, som skulle få entreprenadhandlingar för anläggningsarbetena. Kommunen höll också på att ikläda sig ökade utgifter, och vi kände oss förpliktade att hejda detta innan utgifterna blivit alltför stora. Kalkylen kommer att ytterligare penetreras.

Låt mig således sammanfatta: Jag förstår reaktionen. Jag beklagar att Statsföretag har tvingats skriva denna skrivelse. Jag kan försäkra kammaren att vi har haft en oerhört stark vilja att verkligen få i gång detta projekt, men när vi fick de nya uppgifterna och stod inför ett beslut fann vi att vi måste skjuta på ärendet. Vi har alltså begärt fortsatt prospektering för att se, om man kan finna en bättre plats eller bättre metoder för att bryta malmen. Vi har också sagt att vi skall försöka skapa ökad Vad herr Sundman och övriga talare har sagt står de facto helt i överensstämmelse med vad jag säger här. Jag tror inte det föreligger någon reell konflikt mellan våra uppfattningar.

Herr talman!

Herr Olhede sade att man innan man talar om svikna löften och skandel borde läsa den promemoria som den 2 november skickades till industridepartementet. Jag har inte nämnt ordet skandal, och vad gäller »svikna löften» har jag citerai Västerbottens Folkblad, som jag tror är representativt i det avseendet för uppfattningen i allmänhet. Jag har däremot använt ordet blamage mot bakgrund av de politiska löften som givits under valrörelsen av regeringsrepresentanter och länsrepresentanter. Det har faktiskt varit anledning att tro regeringen på den punkten. Vi kan väl inte undgå att vara förvånade över att planeringen och undersökningarna har gjorts på sådant sätt att man för tre månader sedan var helt okunnig om det läge som man i dag tycks vara helt på det klara med. är det så? Det här är ju en mycket stor fråga, som har utretts länge och ingående, men inte förrän den 2 november — tre månader efter de stora löftena och den stora demonstrationen av socialdemokraternas partistyrelse och regeringen uppe i Stekenjokk — kom det här beskedet. Jag tycker man har anledning att reagera mot detta såsom man har gjort allmänt i Västerbotien och såsom vi interpellanter också har gjort.

Herr talman! Herr Olhede beklagade här vad som hade skett, och jag tror det var en uppriktig deklaration han lämnade. Det finns väl ingen anledning för oss inom oppositionen att försöka ställa till besvärligheter, utan jag tycker liksom herr Olhede att man nu måste ordna upp sakerna i lugn och ro. Enligt vad jag kunde uppfatta var herr Olhede också beredd att undersöka andra möjligheter, så att det bara skulle bli fråga om ett uppskov. Herr Olhede nämnde att det fanns skäl att lämna beskedet nu för att kommunerna inte skulle göra alltför stora utgifter. Kommunerna har redan gjort stora utgifter, men jag hoppas statsmakterna skall kunna kompensera dem för det på något sätt. Jag skulle vilja att man nu försöker göra det bästa av situationen. Ett fruktlöst. gräl hjälper knappast västerbottningarna. Det gör däremot en positiv vilja hos Statsföretag och regeringen. Släpp gärna in även andra intressenter än Statsföretag!

Herr talman! Västerbottens län har under det senaste året seglat i motvind när det gällt nylokaliseringar och åtgärder i sysselsättningsökande syfte — framför allt gäller detta länets inland. Det förhållandet har skapat missnöje på skilda håll i de västerbottniska bygderna, och det är självfallet ingenting att förvåna sig Över. Meddelandet om Stekenjokk för några veckor sedan kom att ytterligare skärpa missnöjet. Vi kan bara konstatera att det kom som en chock. striktets verkställande utskott ett sammanträde och beslöt uppvakta regeringen och representanter för Statsföretag för att närmare diskutera innehållet i den kommuniké som hade utfärdats. Vad vi framför allt var fundersamma över var i vad mån man hade prövat kalkylen på ett tillräckligt grundligt sätt.

Detta var det viktigaste ärende vi hade att framföra till regeringen och Statsföretag, men vi ville också få ett besked om det var avsikten att fortsätta prospekteringen. Under tisdagen sammanträffade vi med statsministern och hade en dialog med honom om de här faktorerna. I går sammanträffade vi med finansministern, industriministern och inrikesministern jämte två representanter för Statsföretag. Därvid framförde vi dessa synpunkter och ställde frågan, om man var beredd att på nytt pröva kalkylen och fortsätta prospekteringen.

Men vi var också inne på den fråga som hade aviserats i den kommuniké som har nämnts här några gånger, nämligen att man skall intensifiera ansträngningarna för att åstadkomma annan industriell sysselsättning i Vilhelminabygden. Man bekräftade från de närvarande representanternas sida, att man var i full färd med det. Det var sådana bekräftelser som vi ville ha och fick besked om. Vi presenterade emellertid också inför regeringens representanter att ansträngningar för ökad sysselsättning krävs inom skilda delar av länet, alltså vid sidan av själva Vilhelminaprojektet, i länet i övrigt i dess inland med även i dess mellersta del och utefter kusten. För att styrka det behovet presenterade vi inför regeringen en förteckning på uppslag och idéer för att grunda en industriell produktion av den ena eller andra beskaffenheten och omfattningen. Några av de förslag som var förtecknade i den promemoria som vi överlämnade har diskuterats en tid, och det finns intresse från företagens sida att lokalisera företagsamhet till Västerbotten.

De båda faktorerna verkar ju i samma riktning, nämligen mot en ökad arbetslöshet. Av den anledningen framförde vi bestämda krav på att man skulle anvisa beredskapsmedel för att sättas in på olika avsnitt, till vägbyggnader eller till andra aktiviteter i sysselsättningsskapande syfte. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att redovisa dels anledningen till vår uppvaktning från partidistriktet, dels också det som vi fick besked om framför allt beträffande Stekenjokkprojektet, i fråga om vilket Statsföretag och regeringen bekräftade, att kalkylen skall granskas ytterligare och att prospekteringen skall fortsätta.